Herr talman! Christer Nylander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av Skolinspektionens rapport och vad jag avser med ett ökat statligt ansvarstagande.Många aktörer har ansvar för att vända utvecklingen i svensk skola. Från statligt håll behöver vi ta ett större ansvar för att förbättra förutsättningarna för att höja resultaten i skolan. Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen för 2015 ett stort antal reformer i skolan i syfte att åstadkomma utveckling och förändring.Våra främsta prioriteringar är även fortsättningsvis tidiga insatser, att skapa ett mer jämlikt skolsystem och att öka läraryrkets attraktivitet. Vi föreslår också att en skolkommission tillsätts. Kommissionen ges mandat att utifrån OECD:s fördjupade analys av svensk skola och egna analyser lägga fram väl underbyggda förslag för exempelvis metodutveckling, stärkt ledarskap och likvärdighet i skolsystemet.Regeringen har aviserat att genomföra satsningen Samverkan för bästa skola där Skolverket bland annat kommer att få i uppdrag att sluta utvecklingsavtal med huvudmän som har skolor med låga resultat och tuffa förutsättningar. I överenskommelserna ska tydligt framgå vilka insatser staten respektive huvudmännen ska genomföra på skolan för att utveckla och förbättra verksamheten i syfte att höja elevernas resultat.För att ge alla huvudmän möjlighet att utvecklas och förbättras behövs ytterligare långsiktiga och systematiska skolutvecklingsinsatser. Huvudmän och skolor har olika förutsättningar och behov, och för att möta dessa vill regeringen satsa även på att genomföra nationella skolutvecklingsprogram. Huvudmän och skolor ska erbjudas ett varierat utbud av insatser.

För att attrahera de bästa lärarna till skolor med låga resultat och tuffa förutsättningar har regeringen även för avsikt att avsätta extra medel till höjda lärarlöner i dessa skolor.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det är ett tag sedan jag skrev interpellationen nu, och det har hänt mycket sedan dess. Tyvärr har det inte hänt tillräckligt mycket på just det här området, som jag skulle ha hoppats.Jag var under en tid - förvisso under en ganska kort period och för ganska länge sedan - kommunal skolpolitiker. Jag minns hur vi på den tiden jobbade med den kommunala skolplanen. Jag minns att vi hade till uppdrag att försöka tolka de nationella målen till att bli lokalt anpassade mål. Jag minns hur vi följde de olika skolenheternas budgetar ganska väl och deras utveckling väldigt noga.Det fanns en stor tilltro till decentralisering av skolan på den tiden, och jag tror fortfarande att det är centralt att decentralisera mer makt ned till skolan. Men problemet med denna reform är, som vi såg för ett par decennier sedan, att det stannade på kommunnivå. Makten stannade där. När vi försökte pressa ned mer makt till den enskilda läraren, till den enskilda skolan och rektorn blev det inte så. Det stannade på kommunnivå.Jag såg också hur kommunaliseringen innebar att fler kommunpolitiker alltmer lade sig i skolans inre verksamhet. Det är inte på något sätt konstigt. Jag tror att slutsatsen av denna reform och många andra är att ju fler politiska nivåer det finns i styrningen, desto fler politiska beslut kommer att fattas om hur verksamheten ska se ut. Ju fler byråkratiska nivåer det finns i en verksamhet, desto fler byråkratiska regleringar kommer det att bli. Det är något av en administrativ problematik som vi står inför, inte bara på skolans område utan rent generellt. Om det finns politiker utsedda för att ansvara för skolan kommer de att försöka styra över skolan.Vad blir då viktigast? Är det till sist kommunens budget, eller är det de statliga kunskapskrav, läroplaner och skolplaner som slås fast? När jag frågar dem som är i skolan är det sällan jag hör att en rektor har fått sparken för att han eller hon inte klarar att få skolan att nå upp till kunskapskraven. Men det är ganska vanligt att man får gå efter det att man inte har levt upp till budgeten.Jag tror, herr talman, att det är dags att ta bort det där mellanledet och att göra det tydligt att staten ska ta över huvudmannaskapet för skolan från kommunerna. Nio av tio skolledare har kommit till samma slutsats, det vill säga att vi ska ha tydligare statlig styrning. Det finns ett starkt stöd också bland lärarna för detta.Interpellationen handlar om Skolinspektionens analys av de inspektioner man har gjort under den tid som har gått sedan man startade. Det handlar om 1 000 kommuntillsyner, 13 000 inkomna anmälningar och 48 000 intervjuer. En av slutsatserna i rapporten är att det är en otydlig styrning av skolan. Det är otydligt vem som till sist har det avgörande ansvaret.Man konstaterar till exempel att nio av tio kommunala huvudmän får kritik för arbetet med att planera, följa upp och utveckla skolverksamheten. Vi har 290 kommuner i Sverige, och det är ett faktum att hantera. Men kommunerna är också väldigt olika och har olika förutsättningar för att leda en fungerande skola.Det är uppenbart att det finns många kommuner som är duktiga på skolpolitik. Men det är också uppenbart att det finns en hel del kommuner som inte klarar av detta uppdrag. Därför är det mycket som talar för en ökad statlig styrning. Alliansen har under de åtta år som vi satt vid makten gjort en hel del för att tydliggöra det statliga ansvaret, tydliggöra statlig styrning och tydliggöra statligt ansvarstagande. Min slutsats är att det är dags att gå hela vägen och införa ett statligt huvudmannaskap.
Herr talman! Jag vill understryka att jag delar mycket av den problembeskrivning som Christer Nylander framför till kammaren och i sin interpellation. Den bygger i sin tur på Skolinspektionens slutsatser utifrån inspektioner på samtliga Sveriges skolor. Det är ett av de mest gedigna underlag vi har kunnat få av sitt slag.Jag delar också den del av problembeskrivningen som gäller att inte tillräckligt mycket har hänt. Det blir uppenbart när man läser ett remissvar som är skrivet utifrån att det ursprungligen avlämnades den 2 december till riksdagen. Där listas de budgetförslag som regeringen gick till riksdagen med. Ett par av dem har tyvärr fått skjutas upp något. De nationella skolutvecklingsprogrammen saknas i den budget som gick igenom riksdagen. Fortbildningsinsatserna för lärare skars ned ganska kraftigt i den budget som gick igenom riksdagen, vilket jag beklagar. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerViktiga saker, förutom de nationella skolutvecklingsprogrammen och fortbildningsinsatserna, är myndighetsuppdragens samverkan för bästa skola. Vi har ändrat Skolverkets grundläggande instruktion på ett sådant sätt att Skolverket inte är bundet att göra enbart nationella skolutvecklingsinsatser utan också kan ta emot ett myndighetsuppdrag som handlar om att man kan sluta samarbetsavtal med huvudmän om skolutveckling på en enskild skola. Staten kommer alltså att kunna få möjlighet att gå in och aktivt sprida goda exempel från andra skolor på ett sätt som man inte har haft möjlighet till tidigare.Detta är ett helt nytt myndighetsuppdrag för Sverige. Det kommer också att innebära en helt annan relation mellan huvudman och stat. I dag är huvudmannens enda aktiva relation till staten inspektionsverksamheten och kritiken som kommer från den. Nu får man en partner som man också kan använda i utvecklingsverksamheten på ett mycket handfast sätt.På det sättet kan vi sprida de goda exempel som finns. Vi har många exempel i Sverige där man har lyckats vända dåliga resultat. Men de stannar ofta på just den skolan eller i just den kommunen. På det här sättet kan man gå in i en annan skola med liknande problem och säga: Nu prövar vi de här sakerna! Man kan upprätta överenskommelser med huvudmannen om vilka insatser staten gör och vilka kommunen gör. På det sättet får man en skolutveckling för just den skolan.Vi har också en vidare möjlighet att initiera den nationella samlingen för läraryrket genom att vi kan visa att staten är beredd att 2016 tillskjuta tre statliga miljarder till parterna för att höja lärarlönerna om parterna tar sitt ansvar. Detta är vidare en viktig sak för att göra ett ökat statligt ansvarstagande för skolan och för de problem - i det här fallet lönebildningen - som har växt ända sedan staten var arbetsgivare. Det var ju redan under den tiden som lärarnas löner började halka efter.På den strukturella nivån är det kanske allra viktigaste att vi tillsätter en skolkommission. Från de analyser som Skolinspektionen har kommit med utifrån en djupgranskning av svenskt skolsystem, som den förra regeringen initierade i samarbete med OECD, ska vi kunna ta detta vidare i en svensk kommission där representanter för forskning och profession möts. I samverkan med de politiska partierna kan man sedan lägga fram förslag på förändringar - också förslag på förändringar för likvärdighet i skolsystemet.Vi måste ta debatten vidare. Alldeles för länge har det varit så att ansvaret för skolan har bollats mellan statliga och kommunala aktörer, och mittemellan har elever och lärare hamnat utan att någon egentligen har tagit ansvar för situationen. Genom de insatser jag har nämnt, där staten på ett mycket mer aktivt sätt kan verka för skolutveckling också på enskilda skolor i samverkan med huvudmännen, och genom en skolkommission som kan adressera de strukturella frågor som OECD:s djupgranskning väcker och som Skolinspektionens rapport väcker tar vi steg framåt.
Herr talman! Det gläder mig att utbildningsministern delar min problembeskrivning. När man läser Skolinspektionens årsrapport blir problembeskrivningen väldigt tydlig. Den återkommer när man diskuterar med rektorer. Samma problembeskrivning återkommer när man diskuterar med lärare. De tycker att det är många som försöker styra skolan och att professionen inte har tillräckligt stark ställning.Den delredovisning som utbildningsministern tog emot av OECD pekar mycket riktigt och tydligt just på att den svenska staten har betydligt mindre inflytande över skolan än vad som är genomsnittet i OECD. Den statliga styrningen är betydligt svagare i Sverige.Det är bra att vi delar problembilden. Men det är inte tillräckligt. Jag skulle vilja att vi också delar synen på de åtgärder som måste till. Alliansregeringen har under åtta år genomfört en lång rad reformer som tydligare har styrt upp den statliga styrningen av skolan. Det handlar om en tydligare skollag. Det handlar om tydligare läroplaner. Det handlar om något så fundamentalt som fortbildning av lärare. Att jobba i en kunskapsbransch och inte få fortbildning av sin arbetsgivare är mycket märkligt. Ändå har det varit så i många kommuner under lång tid. Nu har staten genom långa, stora och omfattande satsningar tagit över fortbildningen av lärarna.Det handlar också om särskilda satsningar som har gjorts på vissa ämnen. Det handlar om att vi infört en skolinspektion med tydligare verktyg. Det handlar om att vi har tagit över delar av lönebildningen genom att införa karriärvägar. Och det handlar om att vi har behörighetsregler och legitimationer som nu gör det självklart att läraren som lär ut en sak också ska kunna sitt ämne. Men mer behövs. Och det är min och Folkpartiets bild att staten bör ta ett ännu tydligare ansvar för skolan och ta över huvudmannaskapet.Ett problem som Sverige har på många områden men som blir mycket tydligt på skolans område är att vi har många kommuner. Vi har 290 kommuner. Några av dem är så små som på några tusen invånare. Det är klart att driften av något så komplicerat som en skola och att ha en ekonom som kan styrsystem, ha en pedagogisk coach till rektorerna, ha en HR-avdelning för lärarna och så vidare till sist blir ganska svårt för en liten kommun på bara några tusen invånare.

Herr talman! Jag delar beskrivningen av att vi nu måste gå vidare utifrån det som har gjorts med ny skollag, ny lärarutbildning och flera andra reformer som Christer Nylander nämnde. I närtid behöver vi gå vidare med nationella skolutvecklingsprogram. Vi måste också gå vidare med samverkan mellan stat och kommun genom att Skolverket på ett tydligare sätt kan erbjuda utvecklingsinsatser och se till att de hamnar just i de kommuner och på de skolor som behöver det mest samt genom fortbildning.Jag beklagar och är lite förvånad över att just dessa två saker saknades i den budget som de borgerliga lade fram till riksdagen. Fortbildningen för lärare skar man faktiskt ned mest på inom skolområdet. Och nationella skolutvecklingsprogram saknades. Men decemberöverenskommelsen kommer att ge möjlighet att fullfölja också dessa löften som jag också nämnde i interpellationssvaret.Vidare behövs myndighetsuppdrag i samverkan för bästa skola. Det innebär en förändrad myndighetsstruktur på så sätt att staten kan göra enskilda insatser med huvudmän på enskilda skolor. Och det behövs nationell samling för läraryrket där staten tar sin del av ansvaret för att lärares löner har halkat efter under lång tid och för de resultat det har fått för läraryrkets attraktivitet.Dessutom behövs, precis som jag har nämnt, en skolkommission som har ett öppet mandat för att titta på strukturen, som Skolinspektionen i sin rapport benämner styrkedjan. Min företrädare i just den här kammaren använde begreppet statligt huvudmannaskap och statlig skola i många debatter. Men under de åtta år som Alliansen satt i regeringen och min företrädare var ansvarig för skolan tillsattes faktiskt ingen utredning som hade mandat eller möjlighet att komma med förslag på ändringar i den grundläggande styrkedjan för svensk skola, alltså precis det som Christer Nylander efterlyser.Vi ger en skolkommission den möjligheten. I en skolkommission kommer företrädare för professionen och företrädare för forskningen i samverkan med riksdagens partier att titta också på styrkedjan, utifrån Skolinspektionens rapport och OECD:s kritik. Vilka behöver mindre ansvar för svensk skola, vilka har getts för mycket ansvar utan att kunna ta det och hur ska statens ökade ansvar se ut? Precis de möjligheterna kommer en skolkommission att ha.Det innebär att den här debatten som har pågått ganska länge, ungefär sedan besluten om kommunalisering togs, kan tas ett steg framåt. Vi kan få konkreta förslag på bordet om hur vi nu ändrar i ansvarsfördelningen i styrkedjan på ett sådant sätt att den stärks för svensk skola. Förslagen kommer att vara förankrade hos professionen och i den pedagogiska forskningen i samverkan med riksdagens partier.
Herr talman! Jag ska mycket nära, noga och intresserat följa den skolkommissionens arbete.Jag har en liten reflexion i slutet av denna intressanta och trevliga debatt. Varför föreslår vi allt detta? Alliansen har under åtta år föreslagit en lång rad åtgärder för att staten ska ta ett större ansvar för skolan. Nu försöker utbildningsministern i den rödgröna regeringen övertrumfa detta genom att säga att man gör ytterligare saker för att staten ska styra mer över skolan.Varför gör vi då detta? Om vi låtsas att stenografen inte är här eller att videokamerorna inte är på kan väl utbildningsministern fundera på varför vi gör detta. Är kanske svaret på frågan att vi är allt fler som börjar fundera på om det finns anledning att huvudmannaskapet också tas ifrån kommunerna? Det finns kanske för många kommuner som är för små för att ta det stora ansvaret för att lyfta varje elev till nya kunskapsnivåer och att lyfta svensk skola till att bli en av de tio bästa i världen.Är det själva skälet till att vi hela tiden gemensamt, över blockgränserna, funderar på hur staten ska kunna ta ett ökat ansvar för skolan? Har vi någon gnagande tanke där i bakhuvudet om att det var ganska dumt att kommunalisera ansvaret för skolan och att vi kanske borde flytta ansvaret för skolan tillbaka till staten? Är det skälet till att vi hela tiden under åtta år med alliansregeringen - och nu verkar det också bli fyra år med rödgrön regering - funderade på reformer för att öka den statliga styrningen av skolan?
Herr talman! Jag vill tacka Christer Nylander för interpellationen och debatten.Du behöver inte leta speciellt länge, Christer Nylander, och kamerorna behöver inte stängas av för att jag ska kunna tydliggöra att jag är kritisk till många av de beslut som fattades under det sena 80-talet och tidiga 90-talet när det gäller svensk skola. Det är ingenting som jag kan dölja. Jag tror att min bok Blåsta! Nedskärningsåren som formade en generation som är en genomgång av flera av de besluten och djup kritik mot vad de besluten ledde till för oss som växte upp i 90-talets skola fortfarande finns på de flesta bibliotek. Där klargör jag just denna kritik. Och den vidhåller jag starkt. Den är också en av anledningarna till att vi som regering lägger fram de förslag som jag har nämnt i debatten.Därifrån får du mig inte till ett läge där någonting av det som jag säger ska kunna uppfattas som att jag lägger över det ansvar som jag har på kommunerna. Någonting som kommunaliseringen har inneburit och som kanske har varit det allra mest destruktiva - det nämns också i Leif Lewins utredning som den tidigare regeringen beställde - är att vi i varje läge i den svenska skoldebatten har haft representanter och aktörer som har lagt över ansvaret för problemen på någon annan och ansvaret för det som går bra på sig själv.Jag är utbildningsminister. Det innebär att jag har ansvar för svensk skola. Jag kommer inte att skylla skolans problem på Sveriges kommuner, utan jag kommer att vilja jobba tillsammans med Sveriges kommuner inom den ansvarsram man har i dag och inom en ansvarsram som kan förändras mot bakgrund av en skolkommission. Det är så man gör genomtänkta skolförändringar.Man ska inte glömma att kommunaliseringsbeslutet innebar en brytning mot tidigare skolpolitiska beslut i Sverige på ytterligare ett sätt. Det var det första av de stora skolpolitiska besluten i Sverige som togs med en mycket liten majoritet i den här kammaren. Sedan blev det många fler sådana. Jag skulle önska att vi kan lämna tiden då skolans framtid avgörs på det sättet bakom oss. Det har nämligen inte tjänat skolan väl.